Fru talman! Varje år som jag har åhört kollektivanslutningsdebatten i denna kammare har jag förvånat mig över att socialdemokraterna har kunnat få talare till att försvara ett så odemokratiskt handlande som det här är fråga om. Att kollektivansluta fackligt anslutna människor till ett politiskt parti är så fjärran från demokrati som det kan vara. Dessutom anser jag att det är en hämsko på det fackliga arbetet, eftersom många fackligt anslutna inte vill aktivt engagera sig i det lovvärda arbete som facket bedriver, just på grund av kollektivanslutningen. Tyvärr är det så, att så länge det finns socialdemokrater i fackföreningarna som inte drar sig för att föreslå sina medlemskamrater till inträde i socialdemokratiska partiet utan att efterhöra deras personliga inställning, så har vi den här situationen. Så länge det finns socialdemokrater som inte accepterar individens rätt att själv avgöra om hon eller han vill tillhöra ett politiskt parti, och i så fall vilket, så länge råder inte fullständig demokrati här i landet. Hilding Johansson ställde för en stund sedan ett par frågor: Skall facket avgöra anslutning till det socialdemokratiska partiet på lokal nivå? Eller skall riksdagen avgöra? Nej, Hilding Johansson, ingendera av frågeställningarna är rätt. Det är individen som skall avgöra sin politiska hemvist — och ingen annan än individen. Låt mig, fru talman, ta ett par exempel som jag själv varit involverad i. När jag började min bana vid postverket blev min fackliga tillhörighet Svenska postmannaförbundet. De första åren tänkte man inte så mycket på att man därmed också var partiansluten till socialdemokratiska partiet. Alltnog, vi var tio tolv anställda vid det postkontor jag då tjänstgjorde vid här i Stockholm som bestämde oss för att begära utträde ur socialdemokratiska partiet eller, som det heter, anmäla reservation. Men det var lättare sagt än gjort. Med anledning av vår framställning blev vi först en efter en uppmanade att ta tillbaka vår begäran. När vi stod på oss blev vi en och en uppkallade till expeditionen på Bryggargatan här i Stockholm för personligt samtal, som det hette. Skaran decimerades alltefter dessa samtals antal och den ökade press som vi utsattes för. Till sist återstod bara jag och ett par kolleger, som nådde målet, eller, som någon vid den tidpunkten uttryckte det: Nu är det bara ett par tre negerpojkar kvar. Efter detta kan jag försäkra kammarens ledamöter att vi inte fick ”första hjälpen”, om vi stötte på några problem i tjänsten som krävde fackligt ingripande, exempelvis vid tillsättande av tjänster o. d. Ett annat exempel från en av de senaste valrörelserna: I min hemkommun Oskarshamn hade vi i valrörelsen 1976 en s.k. invandrarafton, där vi politiker skulle svara på invandrarnas frågor. Jag satt själv i panelen och måste tillstå att jag vid det tillfället fick ytterligare ett starkt argument mot Nr 27 kollektivanslutningen. Onsdagen den Det var en invandrare från Jugoslavien som berättade om hur han och hans 19 november 1980 familj upplevde att komma till Sverige som flyktingar. Han talade i berömmande ordalag om hur familjen togs emot och vilken glädje de kände över att myndigheterna brydde sig om dem. Vi fick behövliga kläder och bostad, berättade han. Vidare nämnde han hur han i första hand som familjefader fick svenskundervisning och sedermera ett jobb på Saab-Scania. I och med att han började arbeta blev han också fackligt ansluten. Men vad han däremot inte fick veta var att han samtidigt blivit medlem i ett politiskt parti utan att själv ha medverkat till det. Hans bestörtning blev stor. Han vågade helt enkelt inte begära reservation mot den kollektivanslutning som han oförvållat hamnat i. För honom var arbetet A och O, men han hade svårt att förstå hur någonting sådant kunde hända i ett, som han trodde, | demokratiskt land. Det är så här det går till i det praktiska livet, och det är detta odemokratiska handlingssätt som socialdemokraterna anno 1980 fortfarande försvarar. Fru talman! Det är nu sjunde året riksdagen uttalar sig mot kollektivanslutningen till det socialdemokratiska partiet. Jag är naiv nog att tro att socialdemokraternas hårdnackade motstånd i denna fråga inte kan vara segare än en katts liv. Det sägs ju att katten har sju liv. Nu måste ni väl ändå ta reson! I den förhoppningen skall jag även i år nöja mig med att yrka bifall till förslaget om att riksdagen gör ett uttalande i denna fråga. Men blir det ingen bättring nu, så tror jag att många med mig kommer att överväga att gå på den hårda linje som moderaterna förespråkar i den här frågan, dvs. lagstiftning mot kollektivanslutningen. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 6 i konstitutionsutskottets betänkande 1980/81:3.

Fru talman! Den enskilda människans rätt att själv avgöra huruvida hon vill vara med i ett politiskt parti samt att fritt välja mellan olika partier är grundläggande för ett demokratiskt samhällssystem. Utmärkande för en demokrati är också att man väljer parti efter politisk övertygelse — inte efter t.ex. vilket arbete man har eller efter sin fackliga tillhörighet. Vi har i Sverige ett mycket väl utvecklat demokratiskt samhällsskick. Men på en punkt har vi fortfarande kvar en gammal odemokratisk relikt från seklets början. Jag tänker då på det socialdemokratiska partiets anslutning av fackförbundsmedlemmar till partiet — medlemmar som inte av egen fri vilja ansökt om medlemskap utan som genom ett kollektivt beslut av den lokala fackliga organisationen tvingats in i det socialdemokratiska partiet. Beslutet | fattas ofta av storavdelningens representantskap högt över huvudena på de vanliga fackföreningsmedlemmarna. När sådant händer i andra länder, dvs. att människor blir påtvingade en politisk åskådning, brukar socialdemokraterna säga att det är diktatur. Jag vill fråga Hilding Johansson: Vad kallar ni 145 det för, när det händer i Sverige? Det socialdemokratiska partiets anslutning av dessa medlemmar strider mot den åsiktsfrihet som den nya grundlagen utgår ifrån. Reservationsrätten för den enskilde fackföreningsmedlemmen förändrar ingenting i denna grundläggande demokratiska fråga. Reservationsrätten tvingar den enskilde att offentligt avslöja vilket parti vederbörande inte vill tillhöra. Genom reservationsrätten får den lokala fackliga organisationen tillgång till ett vittförgrenat register över de fackföreningsmedlemmar som inte är socialdemokrater. Detta register är grundat på personernas politiska uppfattning. Erfarenheter visar tyvärr att registret kan användas av fackligt aktiva socialdemokrater för att hindra personer med en annan politisk uppfattning att t.ex. få fackliga förtroendeuppdrag. I dag beräknas närmare 40 96 av medlemmarna i LO:s förbund ha tvingats medi det socialdemokratiska partiet. Ungefär 775 000 svenskar har på denna grundval registrerats som medlemmar i socialdemokratiska partiet, trots att de inte själva genom en egen handling ansökt om medlemskap. Denna form av medlemsvärvning är i första hand en fråga för det socialdemokratiska partiet. I andra hand är den en fråga för riksdagen. Det är ytterst vi i denna kammare som skall värna om demokratin och demokratins frioch rättigheter. Men partiet tycks inte vilja följa grundläggande demokratiska frioch rättigheter. När riksdagen i dag diskuterar socialdemokraternas tvångsanslutning av fackföreningsmedlemmar är det med förvåning man ser ut över plenisalen. Var är Sten Andersson, som är ordförande för den utredning om kollektivanslutningen som socialdemokraterna har tillsatt? Och var är Gunnar Nilsson, som är ordförande för LO? Det är en nonchalans mot riksdagen och de kollektivanslutna att de socialdemokrater som väger tyngst i denna fråga inte är närvarande och deltar i debatten. Står det i överensstämmelse med demokratins principer att ansluta personer till ett politiskt parti vilka inte själva ansökt om medlemskap? Är det tillfredsställande att ansluta personer i klump och därigenom inte veta namn och adress på 775 000 personer som är medlemmar i partiet? Vad är det för fel på principen att politiska partier som medlemmar enbart skall registrera de medborgare vilka själva, genom eget beslut, ansökt om medlemskap? Vi har frågat flera gånger, men socialdemokraterna vill inte svara. Vad är det då för fel? Kan inte människorna avgöra saken själva? Kritiken mot kollektivanslutningen ökar, år från år. Professor Leif Lewin har undersökt de LO-anslutnas åsikter i en rad olika frågor. Undersökningen visade att det finns en massiv opinion mot kollektivanslutningen, detta oavsett vilket politiskt parti man röstade på. 64 96 ansåg att kollektivanslutningen var en felaktig form för medlemskap i politiskt parti. Leif Lewin visade vidare att en femtedel av de kollektivanslutna som ej reserverat sig inte röstade socialdemokratiskt. Av 775 000 tvångsanslutna medlemmar i socialdemokratiska partiet röstar närmare 200 000 på ett annat parti. Fru talman! Jag nämnde tidigare att kritiken mot kollektivanslutningen Nr 27 ökat bland LO:s medlemmar. Kritiken har nu gått så långt att socialdemo Onsdagen den kraterna har tvingats tillsätta en arbetsgrupp. Arbetsgruppen sägs bl.a. 19 november 1980 fundera på hur man skall kunna avskaffa kollektivanslutningen. Ordförande i arbetsgruppen är riksdagsmannen och partisekreteraren Sten Andersson. Vissa grundlags Beklagligtvis saknar vi honom här. Sten Andersson, som enligt många är frågor utmärkt på att ta ställning och uttala sig på de flesta politiska områden, har tyvärr varit alldeles för tyst i den här frågan. Många befarar att detta beror på att arbetsgruppen egentligen inte kommer att ta itu med tvångsanslutningen, utan att den bara är ett sätt att dämpa kritiken. I valrörelsen skrev jag och begärde besked om hur långt arbetsgruppen kommiti sitt arbete. Men från Sten Andersson hördes inte ett ljud. I dag lär vi inte heller få något besked från honom. Jag vet inte om Hilding Johansson kan upplysa oss om samma sak: Är arbetsgruppen klar med sitt arbete? Vad blir resultatet? När skall kollektivanslutningen avskaffas? Erfarenheten har tidigare visat att socialdemokraterna inte är beredda att rätta till missförhållandena. Detta är desto mera anmärkningsvärt som riksdagen gång på gång uttalat att socialdemokratiska partiet bör följa gängse demokratiska principer vid rekrytering av medlemmar. Även om socialdemokraterna i sak anser att riksdagens beslut är felaktigt, är det en obegriplig nonchalans mot riksdagen att inte respektera de uttalanden som en majoritet av folket och dess riksdagsmän står bakom. Nu är det dags att närmare granska folkpartiets och centerpartiets rolli den här frågan. Varför vägrar dessa partier att vidta åtgärder för att skydda den enskilde medborgaren mot att bli medlem i ett politiskt parti, vars idéer personerna kanske inte alls delar? Varför accepterar dessa partier att deras väljare och sympatisörer ansluts till det socialdemokratiska partiet? Kanske finner man en ledtråd i riksdagens tidigare uttalande. Där säger centern och folkpartiet att ”nuvarande missförhållande i första hand bör bringas att upphöra genom åtgärder från socialdemokratiska partiets sida”. De nuvarande reglerna för kollektivanslutningen skapades i början på det här seklet. Det är inte att undra på att allt fler ställer sig den klassiska frågan: ”När är tiden mogen?” När kommer mellanpartierna att på allvar värna om de enskilda medborgarnas frioch rättigheter på detta område? Skall vi fortfarande tro på det besked som folkpartiets representant i fjol gav i tvångsdebatten? Där meddelade herr Tarschys att ”vårt tålamod håller länge. Vi är mycket tålmodiga när vi kämpar för en rättvis sak. Vi framhärdar i vår tro att det finns dolda fonder av anständighet inom socialdemokratin.” Det vore värdefullt om folkpartiet i dag kunde klargöra om man funnit dessa dolda fonder av anständighet hos socialdemokratin. Vad folkpartiets medlemmar och förtroendevalda anser om dessa fonder av anständighet är helt klart. På folkpartiets landsmöte förelåg det en motion som krävde att partiet skulle ansluta sig till det av moderaterna länge drivna kravet beträffande lagreglering av de politiska partiernas förfarande vid medlemsrekrytering. Vid utskottsbehandlingen stöddes motionskravet med 147 På landsmötet däremot lyckades arbetsmarknadsminister Eliasson få röstdeltagarna att överge sin principiella övertygelse. Landsmötet avslog den här gången motionen med motiveringen att man måste värna om herr Eliassons relationer med det socialdemokratiska partiet och arbetsmarknadens parter. Det är faktiskt litet oroande att ett liberalt parti som folkpartiet säljer ut sin ideologi i den här frågan för några påstådda fördelar för arbetsmarknadsministern. Förlorarna i det här spelet är de närmare miljonen svenskar som har blivit infösta som en skock kor i det socialdemokratiska partiet. Fru talman! Det är min övertygelse att kollektivanslutningen kommer att försvinna under 1980-talet. När man då ser tillbaka, kommer man att säga att vägen fram till en av alla partier respekterad medlemsvärvning varit både lång och mödosam. Många kommer säkert också att ställa sig frågan: ”Varför ställde inte de två övriga borgerliga partierna upp på det moderata kravet om lagändring?” Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 5 av Anders Björck m.fl.
Fru talman! Jag är litet förvånad över en del saker i den här debatten. Även utskottsbetänkandet förvånar mig något. I det har den socialdemokratiska majoriteten bara presterat 2,5 rader i den här viktiga frågan. De få ledamöterna i kammaren kan konstatera att utskottet bara i de sista 2,5 raderna i det 15 rader långa stycket säger vad man tycker i detta ärende. Det tycker jag är mycket dåligt. Likaså är det förvånande att Hilding Johansson genom att hänvisa till historisk tradition försöker rättfärdiga så flagranta ingrepp i den enskilda människans frioch rättigheter som det här är fråga om. I allmänhet är det intressant att höra vad Hilding Johansson säger här i kammaren, men i dag tycker jag att han har haft en ohållbar situation att försvara. Det har också märkts. Fru talman! Det har sagts många gånger i dag, men jag upprepar det: Varje människa måste ha en grundläggande demokratisk rättighet att själv bestämma om hon eller han vill tillhöra ett politiskt parti och i så fall vilket detta parti skall vara. Riksdagens under sex år återkommande uppmaningar har haft föga effekt på socialdemokratiska partiets kollektivanslutning av medlemmar till sitt parti. Jag skulle kunna berätta ganska mycket om detta, ge exempel som några talare har gjort tidigare. Jag har varit ordförande i sjuksköterskornas fackliga förening i Blekinge i fem år och har rätt många exempel. Jag skall bespara kammaren dem — dagen är långt liden. Jag tror inte att socialdemokratiska partiet kommer att ta större hänsyn till ett sjunde uttalande än till de övriga sex som riksdagen har gjort. Därför vill jag göra en röstförklaring, att jag i första hand kommer att stödja moderata samlingspartiets reservation nr 5, som innebär att riksdagen hos regeringen begär förslag till lagstiftning mot kollektivanslutning till politiskt parti. kränker den nuvarande ordningen den enskilda människans integritet och frihet. Detta är av avgörande betydelse för mitt ställningstagande i frågan. Tyvärr kommer reservation nr 5 inte att samla majoritet, och därför kommer i realiteten denna debatt att utmynna i stöd för ett sjunde uttalande mot kollektivanslutningen. Och, fru talman, i valet mellan att göra något eller ingenting är ett uttalande ändå något. I andra hand kommer jag därför att ansluta mig till reservation nr 6 från folkpartiet och centern.

Fru talman! Grundlagsprinciper kan man betrakta på två olika sätt. Man kan se dem som paroller, avsedda att användas på högtidsdagar och partikongresser. Man kan se dem som samhälleliga levnadsregler, vars praktiska innehåll man dag för dag måste försvara och återvinna. Försöker man se dem på det sistnämnda sättet — då skall man inte vänta sig gehör bland ledamöterna i konstitutionsutskottet. Offentlighetsprincipen hör till demokratins grundstenar. Det är därför oroande, att den steg för steg urholkas och inskränks. Det är illa, när detta sker till följd av den nya datatekniken. Det är illa, när de som utbildas i sådan teknik inte i något enda kursavsnitt får lära sig vad offentlighetsrätt är. Men det är direkt farligt, när ett konstitutionsutskott börjar släppa igenom propositioner som den vi behandlar i dag. Jag vill fråga ledamöterna av utskottet: Funderar ni aldrig över er själva? Över att ni på senare tid utan motstånd har godkänt vartenda förslag från regeringen om att inskränka handlingsoffentligheten? Eller över er egen trovärdighet? Man kan ju nämligen inte både proklamera högstämda principer och samtidigt i beslut efter beslut minska dessa principers praktiska giltighetsområde. Vpk yrkar avslag på proposition nr 18. Det är en dålig proposition med slappa och slarviga resonemang. Den innehåller förslag till inskränkningar i handlingsoffentligheten, vilka är onödiga och omotiverade. Vi skall här i kammaren mer utförligt motivera vårt avslagsyrkande. Regeringsformen säger att förslag som inskränker offentligheten och tryckfriheten bör remitteras till lagrådet. Så har inte skett. Och detta godtar utskottet utan vidare. Man ställer upp på regeringens påstående, att detta är en fråga där lagrådsremissen saknar betydelse och därför enligt regeringsformen kan underlåtas. Detta är felaktigt på två sätt. För det första är inskränkningar i offentligheten något som alltid bör betraktas som principiella frågor. Därför bör de regelmässigt bli föremål för lagrådsremiss, till skillnad från rent tekniska anpassningar av lagarna. Propositionen innehåller flera förslag att inskränka handlingsoffentligheten. Den borgerliga majoriteten i riksdagen Nr 27 har ju själv drivit tesen om att lagrådet bör höras. Ni kritiserade förr Onsdagen den socialdemokraterna för att de underlät att göra så i tillräcklig utsträckning. 19 november 1980 Men nu kan ni tydligen svälja inskränkningar i offentligheten utan att tycka att lagrådsremissen har minsta betydelse. Ändringar i sek Det dråpligaste är att ni i betänkandet slår ihjäl er egen argumentering. På — retesslagen s. 7, fjärde stycket, säger ni att de aktuella frågorna inte är så viktiga att de påkallar en lagrådsremiss. Men så vänder vi på bladet och vad hittar vi väl där? Jo, där gäller det rätt för medborgare att ta del av uppgifter om sig själv i vissa register. Den förstärkningen av medborgarens rätt vill ni inte gå med på. Ni säger att med hänsyn till frågans grannlaga karaktär och till att det gäller en väsentlig förändring i gällande regler, så måste saken bli föremål för remiss. Alltså: vad som är en bagatell på s. 7 har förvandlats till ett väsentligt problem på s. 8. Vad som på s. 7 icke föranleder remiss måste på s. 8 oundgängligen bli föremål för remissförfarande. Denna märkliga logik hos utskottet blir förklarlig, när man ser vad de båda sakerna handlar om. I det första fallet gäller det inskränkningar i medborgarnas rättigheter. Då behövs ingen remiss, då skall det hafsas igenom så snabbt som möjligt. I det andra fallet gäller det att stärka medborgarens rätt. Då gäller det att med alla tillgängliga procedurer försvåra och förhala. Säga vad man vill om sådana manövrer, men till någon demokratisk trovärdighet bidrar de inte. Propositionen är märklig också i ett annat avseende. Den består av två delar. Dels finns yrkanden och motiveringar till dessa i texten. Dels innehåller texten vissa stycken, där statsrådet Petri utvecklar sina personliga synpunkter på vissa sekretessfrågor. Dessa sistnämnda avsnitt utmynnar inte i några yrkanden. De bara finns där som statsrådets privata tyckande. Då uppstår frågan: Vad är det egentligen riksdagen beslutar om? Vad ingår i riksdagens beslut? Ingår även de filosoferande avsnitt som statsrådet hakat på utan att de utmynnar i något förslag? Eller faller de utanför beslutet? Den frågan är intressant. Det rör sig om två avsnitt, s. 20, andra stycket, och s. 22, fjärde stycket, i propositionen. I båda fallen diskuteras eventuella framtida inskränkningar i offentligheten. I ena fallet säger statsrådet, att han är beredd att skärpa statistiksekretessen, om det visar sig att domstolarna i ökad utsträckning begär fram sådant material. Men han har inga förslag till riksdagen. I det andra fallet är det än värre. Där uttalar sig statsrådet om en skrivelse från televerket, i vilken man föreslår, att förvaltningen skall få överklaga, när en medborgare erhållit rätt att ta del av material. Det vore en helt ny ordning i svensk offentlighetsrätt. Den skulle allvarligt inskränka på offentligheten och medborgarnas rätt. Detta tar statsrådet upp. Men han ställer sig inte på medborgarrättens sida, vilket hade varit det självklara. Han säger att han inte nu anser någon ändring befogad. 151 Det vill säga: I båda fallen ger statsrådet uttryck för en ifrågasättande eller restriktiv hållning till rådande medborgerliga rättigheter. Nu vill jag fråga konstitutionsutskottet: Vet ni vad det innebär att godkänna propositionen i dessa avsnitt? Ni säger i betänkandet som ett svar på anmärkningar i vår motion, att sådana här diskuterande inslag i en proposition inte kan göra anspråk på att räknas som förarbeten. Men varför skall de då över huvud taget finnas med? Hur skall folk ute på förvaltningarna veta, vilka delar av propositionen de skall rätta sig efter och vilka delar de inte behöver bry sig om? Skall ett statsråds personliga filosoferande plötsligt flyta in i propositioner? En förvaltningstjänsteman som läser det här har ju nära till slutsatsen, att här ges uttryck för en skärpt restriktivitet i praxis beträffande vissa officiella uppgifter och deras utlämnande. Här måste ju konstitutionsutskottet klarlägga för kammaren och medborgarna vad man menar. Ingår statsrådets reflexioner i riksdagens beslut eller gör de det inte? Om de inte skall anses ingå, så måste ni väl markera detta. Och om de skall anses ingå — då har alltså ni ställt er bakom tankar som helt skulle förändra offentlighetsprincipens tillämpning, om de realiserades. Nu vill jag veta av konstitutionsutskottets ordförande: Är han anhängare av att statsförvaltningen skall få rätt att överklaga beslut i sekretessfrågor? Om han inte är det, varför låter han då statsrådets underliga tankegångar stå kvar i propositionen? När vi från vpk:s sida anmärker på detta märkliga inslag i propositionen har utskottet inget bättre att komma med än att säga att det är värdefullt att man diskuterar. Men, snälla vänner, propositioner är väl inte att likställa med diskussionsklubbar för statsråden. Propositioner är till för att riksdagen skall ta ställning till dem. Om vi gör propositionerna till diskussionsinlägg, hur skall vi då kunna veta vilka delar av texterna som ingår i vårt beslut? Till sist vet man ju varken ut eller in, om man gör på det sättet. Jag hävdar den meningen, att när riksdagen tar ställning och godkänner en proposition, så godkänner riksdagen både klämmarna och hela den text som finns i propositionen. Vill man inte göra så, måste man särskilt ange vilka delar av texten man inte ställer sig bakom. Med den ordning som nu tillämpas här finns det all risk för den tolkningen att statsrådets diskuterande anses ingå i riksdagens beslut, och då kan det tas till intäkt för just en mer restriktiv hållning mot medborgarna från förvaltningens sida. Detta är inte önskvärt, och det är förvånande att utskottet inte har anmärkt på det. Än mer förvånande tycker jag det är att inte utskottets socialdemokrater har reagerat på statsrådet Petris privata diskussionsseminarier i propositionstexten. I det ena fallet handlar det ju om att man eventuellt i framtiden skall skärpa statistiksekretessen. Om domstolarna i landet begär fram mer uppgifter av det här slaget, då kan det bli aktuellt, säger nämligen statsrådet, att utvidga statistiksekretessen. Mot denna bakgrund vill jag fråga socialdemokraterna i utskottet: Hur kan ni låta sådant passera? Ni måste väl ändå läsa handlingarna så pass mycket att ni förstår vad det gäller. Vad det handlar om är nämligen att domstolarna kan ha intresse av vissa uppgifter om företag och ekonomiska intressen. Och vad statsrådet säger är ju, att om NF 27 domstolarna visar alltför stort intresse för sådana uppgifter, så skall man Onsdagen den skärpa sekretessen, dvs. minska rättsväsendets möjligheter till insyn i de 19 november 1980 rikas och mäktigas affärer. Hur kan ni sitta och blunda för den sortens idéer? Så till de konkreta ändringsförslagen i propositionen. Utskottet godtar utvidgad sekretess i patentoch registreringsärenden. Utskottet godtar utvidgad sekretess i frågor som sammanhänger med ärenden under lagen om illojal konkurrens. Utskottet godtar utvidgning av sekretessen när det gäller insyn i biomedicinsk forskning. Här visar konstitutionsutskottets politiker, liksom statsrådet Petri, sitt ansikte. Det är hela tiden fråga om utvidgad sekretess — om inskränkning av offentlighetsprincipen — och det är hela tiden fråga om att skydda affärsintressen från insyn och kontroll. Särskilt stötande är denna hänsyn till affärsintressena när det gäller biomedicinsk forskning. Det vill på ren svenska säga försök med människor! Det är själva det rättsliga problemet det gäller i detta fall. Sådan forskning måste naturligt nog stå under strikt offentlig kontroll. Det finns också procedurer för hur den etiska granskningen på detta område skall gå till. Vad herr Petri nu vill göra är att skydda läkemedelsindustrins intressen genom att undanta alla affärsuppgifter. Detta måste betyda att granskning och insyn försämras. Så fort man kan åberopa att uppgifter om något läkemedel är att betrakta som affärshemligheter, då skall de uppgifterna hemlighållas. Sagt på rakt språk: Människors och patienters välfärd skall stå tillbaka för privata vinstintressen. På ett flertal punkter är förslagen underligt formulerade. Det verkar råda en allmän hafsighet och brist på juridisk stringens hos propositionsförfattarna på detta viktiga område. Närstatsrådet i texten diskuterar besvärsrätt och statistiksekretess sker det utifrån förutsättningen att det är sekretessen som är regel och offentligheten undantag och inte — som det skall vara — tvärtom. Vad beträffar den föreslagna ändringen i 8 kap. 2 § heter det i texten att sekretessen bara avser uppgifter hos dem som i försäkringshänseende är egenföretagare. Men av lagtexten får man intrycket att det gäller alla, vilket alltså är en vidare definition av sekretessområdet. Beträffande bestämmelsen i 7 kap. 9 § fjärde stycket gäller att den är vilseledande formulerad. Första meningen där kan tolkas som att alla uppgifter inom verksamhetsområdet är sekretessbelagda. Definitionen av själva sekretessområdet, som sedan följer i den andra meningen, ger vid handen att det skaderekvisit som där är uppställt enbart skulle avse uppgifter som omtalas där, dvs. i andra meningen. Första meningen kan alltså tolkas som att en mer allmän sekretess gäller och då utan skaderekvisit. 9 kap. 9§ har en logiskt felaktig utgångspunkt. Bestämmelsen ger också här intryck av att normalfallet är sekretess och undantaget är offentlighet, 153 när det skall vara tvärtom. 20 och 21 §§i9 kap. är två paragrafer som på ett märkligt sätt har fått olika utformning. Enligt den första av dessa paragrafer gäller sekretess för vissa uppgifter i jämställdhetsärenden beträffande både den som uppgiften avser och hans närstående. I den andra av dessa paragrafer gäller sekretessen bara den enskilde själv och inte närstående. Varför skall det vara olika skydd i domstol för samma uppgift jämfört med hos jämställdhetsombudsmannen? Och vad mera är: skaderekvisitet är också olika utformat i de två paragraferna. I den gamla 20 §, som alltså skall fortsätta att gälla, gäller sekretess bara om någon tillfogas avsevärd skada eller betydande men. Men i den nya paragrafen räcker det med bara skada eller men. Det behöver alltså inte vara avsevärt eller betydande. Detta är ju rörigt och krångligt. Det försvårar för medborgarna att förstå lagen och att rätt bevaka sina rättigheter. Det finns ingen anledning till att en uppgift som är offentlig när den förekommer hos domstol skall vara sekretessbelagd när den förekommer hos jämställdhetsombudsmannen. Dessutom visar det hela att man i den nya paragrafen har en strängare sekretess än i den gamla, dvs. en mindre generös attityd till offentlighetsprincipen. Jag frågar: Hur kan konstitutionsutskottet släppa igenom en så illa genomarbetad materia? Inte kan man väl bara sitta still inför hafsigheter och oklarheter på ett så viktigt område som det här gäller. Mycket märkligt är statsrådets resonemang när det gäller offentligheten för de uppgifter som förekommer på vissa polisiära institutioner. Här erkänner statsrådet indirekt att grundlagen inte följs. Han erkänner därmed också att den kritik som vpk tidigare framfört beträffande tillgänglighet till offentliga datalagrade uppgifter är helt riktig. Han erkänner att riksdagens uttryckliga uttalande om att datoriseringen skulle användas för att stärka den offentliga insynen inte har respekterats i förvaltningen. Och vad som är ännu mer häpnadsväckande: Han använder detta för att fördröja ett förslag om registrerades insynsrätt. Detta är avslöjande ur två synvinklar. För det första visar det att man numera även på statsrådsnivå börjar betrakta offentlighetsprincipen inte som en grundlagsfråga utan som en penningfråga. Om man har råd, om det finns resurser, då skall vi tillämpa den. Blir det för dyrt får vi låta bli att tillämpa den. Och sådant skriver konstitutionsutskottets ledamöter under. De godkänner ju utan invändningar statsrådets värdering. För det andra visar det hur klassamhället påverkar tillämpningen av grundlagen. Här är det på flera punkter fråga om att öka sekretessen för att skydda privata affärsintressen, t.ex. läkemedelsindustrin. När det gäller det här ändamålet löper herr Petri, snabbfotad som en liten hind, att verkställa önskemålen. Då är det inte tid att skriva noggranna texter. Då är det inte tid att höra lagrådet eller att låta domstolarna få bedöma om de nya bestämmelserna ger problem vid tillämpningen. Då skall allt gå så fort som möjligt för att man skall kunna inskränka offentligheten. Men när det gäller att någon fattig stackare skall få ta del av registeruppgifter om sig själv, då måste det remissas, då måste det undersökas om det finns resurser, då måste man vänta och se — och detta trots att man under tiden bryter mot grundlagen genom att förhindra tillgänglighet till dataterminal för att ta del av uppgifter som redan är offentliga. Regering och konstitutionsutskott godtar detta, trots att det nu finns ett regeringsrättsbeslut på att tillgång till dataterminal ingår i den medborgerliga rätten till offentlig insyn. Herr talman! Det är lätt att skriva en högtidlig paragraf i en grundlag. Det är svårare att hindra att etablerade maktintressen urholkar och tar tillbaka den proklamerade rättigheten steg för steg. I dag finns starka och tydliga tendenser i samhället till att så sker. Vpk godtar inte en sådan nedbrytning av offentlighetsprincipen och de medborgerliga rättigheterna. Vi menar att det hade varit konstitutionsutskottets plikt att motsätta sig uttrycken för denna tendens. Man borde ha givit regeringen ett bakslag. Detta är ju en rättighetsfråga, där man från olika partier och olika ideologiska ståndpunkter borde ha kunnat samlas om ett gemensamt intresse för att slå vakt om offentligheten. I stället har utskottspartierna ställt sig på byråkratins och affärsintressenas sida mot medborgarna. Vi godtar inte detta utan yrkar bifall till vår motion och avslag på propositionen och utskottets hemställan i betänkandet.

Herr talman! När riksdagen i våras antog den nya sekretesslagen förutsattes det att det skulle komma en ganska omfattande följdlagstiftning — sekretessbestämmelserna griper nämligen över ett brett spektrum av lagkomplex — samt att det också kunde bli aktuellt med ändringar i själva sekretesslagen. Utskottsbetänkandet innehöll nämligen en hel del beställningar som riksdagen ställde sig bakom. Redan senare i våras fick riksdagen ta ställning till ett stort paket med följdlagstiftning. Nu kommer ytterligare ett antal följdändringar och samtidigt en del förslag som har sin utgångspunkt i beställningar eller uttalanden som riksdagen tidigare har gjort eller ändringar som är betingade av andra förändringar som har skett sedan den tidpunkt då sekretesslagen antogs. Vänsterpartiet kommunisterna har i en motion riktat hård kritik mot det nu aktuella förslaget. Och Jörn Svensson har i sitt inlägg, som vi hörde före pausen, följt upp denna kritik. Även ett par andra motioner har inkommit till utskottet. I sitt engagerade inlägg före pausen undrade Jörn Svensson bl.a. om inte vi i konstitutionsutskottet någon gång funderar över oss själva. Det vet jag inte så mycket om — det är väl vars och ens privatsak. Däremot vet jag genom överläggningarna i utskottet att ledamöterna funderar en hel del över de förslag som skall behandlas i utskottet. I sitt inlägg framförde Jörn Svensson också en del mera generella omdömen som inte bör stå oemotsagda. Grundlinjen i dem var egentligen att den lagstiftning som har införts och införs innebär en fortlöpande ytterligare inskränkning av öppenheten och en utvidgning av sekretessen. Så är det inte. Man skulle kunna tro att det kontinuerligt är stora aktioner på gång för att begränsa offentligheten, men så är alltså inte fallet. Om Jörn Svensson därvidlag inte tror på mig, kanske jag kan få citera ur förordet till en ny bok om sekretesslagstiftningen som är skriven av ett par experter, Sigvard Holstad och Gunnel Norell. Boken heter ”Hemligt?”.

Jag skall ta upp vpk:s kritik i ungefär den ordning som den framträder i motionen. Det är ungefär samma ordning som Jörn Svensson hade i sitt anförande. Jag bortser då från de mera svepande rallarsvingarna i motionens inledning och Jörn Svenssons inlägg. Eftersom vpk kritiserar rätt mycket är jag, herr talman, rädd för att jag måste överskrida den angivna taletiden något. Vpk menar att propositionen skulle ha lagrådsgranskats, och den uppfattningen kan man naturligtvis ha. Det är inte preciserat i detalj var gränserna skall gå mellan vilka lagstiftningsförslag som skall lagrådsgranskas och vilka man kan underlåta att sända till lagrådsgranskning. Men det är att märka att grundlagsbestämmelsen om lagrådsgranskning inte innebär ett absolut obligatorium. När det gäller mindre omfattande lagstiftningsförslag och följdändringar kan man avstå från lagrådsgranskning. Och tanken bakom detta, som utvecklas i det utredningsarbete som föregick dessa bestämmelser, är att lagrådet inte skall belastas med många småfrågor. De kan vara hinder för lagrådet att kunna fullfölja sina viktiga arbetsuppgifter. Utskottet har godtagit propositionens förklaring till att man inte har hört lagrådet. Jörn Svensson förde i sitt anförande ett resonemang om att utskottets uttalande på den ena sidan slår ihjäl uttalandet på den andra sidan. Jag måste erkänna att jag inte riktigt hängde med i det resonemanget. Men om jag förstod någorlunda rätt så gällde det i det ena fallet konkreta lagförslag, och i det andra fallet rörde det sig om en beredning av en fråga där det ännu inte föreligger något förslag. Den första frågan som tas upp i vpk-motionen och även i en enskild moderatmotion avser den enskildes rätt att få del av utdrag ur polisoch kriminalregister vad gäller uppgifter som rör honom själv. En sådan rätt finns f. n. endast i undantagsfall. Av Jörn Svenssons anförande skulle man kunna tro att det var enbart praktiska hinder i vägen, men så är det inte. Om rätten skall utvidgas krävs det alltså en lagändring. Departementet arbetar med denna fråga. I propositionen redovisas att en första promemoria som man hade utarbetat fick sådan kritik av remissinstanserna att man ansåg att den inte utan vidare kunde ligga till grund för ett lagförslag. Därför har man utarbetat en ny promemoria, enligt vad vi i utskottet har tagit reda på. Också den promemorian skall remissbehandlas. Inriktningen i dessa promemorior, som departementet gjort, är densamma som i motionskraven: den enskilde bör i princip ha rätt att få uppgifter om sig själv även från kriminaloch polisregister. De praktiska hinder som kan finnas mot detta måste också undanröjas. Denna uppfattning delas av utskottet, och vi förväntar oss således ett förslag från regeringen när den nya remissomgången genomförts. Jörn Svensson borde således åtminstone på den här punkten vara belåten — ökad öppenhet förbereds. I vpk-motionen kritiseras vidare vissa resonemang i propositionen på s. 19-20 om en utvidgning av besvärsrätten till den myndighet som berörs av beslut om utlämnande av allmän handling. Frågan har initierats av en skrivelse från televerket. Av vpk-motionen och Jörn Svenssons inlägg skulle man kunna tro att departementschefen biträder kraven i skrivelsen. Så är det emellertid inte. Föredragande statsrådet hänvisar till det uttalande som antogs i samband med behandlingen av proposition 1975/76:160 om ändringar i tryckfrihetsförordningen och avvisar televerkets förslag. Att det skulle vara något fel att ärendet redovisas i propositionen har jag svårt att se. Ännu mindre kan jag inse att detta skulle innebära någon yttrandefrihetsrättslig fara. I nästa punkt kritiserar vänsterpartiet kommunisterna några uttalanden om statistiksekretessen. Inte heller dessa uttalanden leder till några förslag. Att man i propositionen gör denna redovisning beror på ett uttalande från konstitutionsutskottet när den stora sekretesspropositionen behandlades i våras. Utskottet hade då en positiv inställning till en enskild motion om en utvidgning av statistiksekretessen i så måtto att statistikuppgifter skulle jämställas med t.ex. försvarsuppgifter när det gällde domstols möjligheter att meddela s.k. editionsföreläggande, dvs. tvinga en part att förete handlingar som bevis. Utskottet ville emellertid inte då föreslå riksdagen att fatta något beslut utan att frågan först hade blivit föremål för närmare övervägande, t.ex. inom regeringskansliet. Sådana överväganden har nu gjorts och redovisas i propositionen. Utskottet har godtagit den redovisning som statsrådet gjort. Om nu konstitutionsutskottet och riksdagen ber regeringen utreda vissa saker, så kan det väl vara rätt bra om regeringen rättar sig efter det och redovisar resultatet för riksdagen. Sedan kritiserar vpk och Jörn Svensson utformningen av 6 kap. 1 § sekretesslagen vad gäller viss företagssekretess. Det är här fråga om relationerna mellan sekretessen i lagen om illojal konkurrens och sekretesslagen. Vpk tycks mena att ändringen innebär en skärpning av sekretessen, och Jörn Svensson tycks tro detsamma. Det måste vara något missförstånd — så är det nämligen inte. Ändringen innebär en inskränkning av sekretessen, och det är alltså en ändring i rakt motsatt riktning. I följande punkt i motionen menar vpk att tillägget till 7 kap. 9 § sekretesslagen är vilseledande. Man kan tro att enbart första meningen i stycket gäller, säger motionärerna. Det är en egendomlig uppfattning. Såvitt jag vet är det en allmänt vedertagen princip, när man skriver lagtext, att man förutsätter att hela texten läses. Jag kan därför inte förstå påståendet att texten här skulle vara vilseledande. Skaderekvisitet finns ju i den andra meningen. Man bör väl inte nödvändigtvis ha hela innehållet i en paragraf i en enda mening; det skulle bli rätt otympligt i många fall. I fortsättningen kritiserar vpk förslaget till ändring av 8 kap. 2 § sekretesslagen. Propositionen anger att sekretessen endast gäller egenföretagare, påstår motionärerna. Det måste även här vara fråga om ett missförstånd. Om man inte får ut detta av själva paragraftexten, så kan man gå till s. 25 i propositionen, där det tydligt framgår vad som avses med sekretessen. Det akuta skälet till att sekretessen utvidgas till att omfatta också enskilda affärsoch driftförhållanden när det gäller ärenden om delpensionsförsäkring är att även egenföretagare nu fått möjlighet till denna delpensionsförsäkring. Egenföretagare måste i större utsträckning än andra lämna uppgifter om sina affärsoch driftförhållanden. Men självfallet gäller bestämmelsen för alla. Vidare vänder sig vpk mot att sekretesstiden för patentoch registreringsärenden utvidgats från 20 till 50 år. Här nöjer jag mig med en hänvisning till den utförliga redovisning av skälen som finns på s. 26 i propositionen, eftersom jag redan har talat en bit över min tid och det skulle ta rätt lång tid att citera. Slutligen kritiserar vänsterpartiet kommunisterna förslaget till sekretess för s.k. etiska kommittéer i 8 kap. 12 § sekretesslagen. Den här frågan var uppe när utskottet i våras behandlade sekretesslagen. Riksdagen ställde sig då bakom utskottets överväganden i vad gäller behovet av visst sekretessskydd för de etiska kommittéernas verksamhet. Det är denna beställning från riksdagen som regeringen nu verkställer. Det är uppenbart att en projektbeskrivning som rör prövningen av ett läkemedel kan innehålla sådana uppgifter om en enskilds affärseller driftförhållanden som bör vara sekretesskyddade: Vi har haft ett motionsförslag här som innebar att sekretessen skulle vara absolut och alltså inte genombrytas av meddelarskyddet. Den motionen har utskottet avvisat. Det är således att märka att meddelarskydd gäller. Herr talman! Därmed har jag gått igenom de väsentliga delarna av vpk:s kritik av propositionen. Det bör sedan vara den sansade åhörarens eller läsarens sak att avgöra i vad mån det fanns grund för de mycket svepande och mycket hårda uttalandena mot propositionen i Jörn Svenssons anförande. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Jag tycker att Bertil Fiskesjö skall krypa ner litet grand från sina höga hästar och inte påstå att jag skulle vara mera svepande i mina bedömningar än han. Jag uppehöll mig nämligen vid de formella detaljerna i en betydligt större utsträckning och på ett betydligt grundligare sätt, och jag ställde också frågor — men jag har praktiskt taget inte fått svar på någon enda av dem. Jag skall upprepa några av de pedagogiskt och politiskt viktigaste frågeställningarna. Som jag påpekade är det en märklig ordning att statsrådet går in och utan Nr 28 att låta det utmynna i yrkanden — har en del privat filosoferande och Onsdagen den värderande för sig i propositionstexten. Min fråga var: När nu riksdagen 19 november 1980 beslutar att godkänna den här propositionen — vilket väl majoriteten dess värre kommer att göra — vad är det då ni beslutar om? Har ni då ställt er bakom den värdering som statsrådet Petri ger uttryck för exempelvis när det gäller den vidgade statistiksekretessen, som eventuellt kan komma i framtiden? Vad statsrådet Petri säger på den punkten är ju följande. Han medger att det är väldigt sällan t.ex. en domstol har anledning att begära fram uppgifter som tillhör visst statistikunderlag, men det kan behövas i vissa mål. Då drar statsrådet Petri den slutsatsen att om sådant sker i större utsträckning än vad han har förutsatt, kan det vara motiverat att i framtiden skärpa statistiksekretessen.

Är det också er mening? Ni säger ju ingenting kritiskt om denna statsrådet Petris värdering i konstitutionsutskottets betänkande. Nu vill jag ha svar på den här frågan: Är ni för utvidgad statistiksekretess, för mindre offentlighet i domstolarna, eller är ni det inte? Så till frågan om man funderar eller inte funderar i konstitutionsutskottet. Låt mig ta ett illustrerande exempel, som jag tidigare frågade om men inte heller nu fick besked om. Vi har i9 kap. två paragrafer, 20 och 21. Det förslag som nu föreligger innefattar den nyheten att det kommer nya bestämmelser genom 21 §. Jag konstaterade att både skaderekvisitets utformning och definitionen av vilka uppgifter som skall betraktas som sekretessbelagda är annorlunda angivna i 21§ än i 208. Vad betyder det praktiskt? Jo, det betyder att om en viss uppgift, som rör jämställdhetsärenden, förekommer i en domstol skall den ur sekretessoch offentlighetssynpunkt behandlas annorlunda än om den förekommer hos jämställdhetsombudsmannen. Allt beror på var den handläggs. Det kan väl inte vara rimligt? Varför skall en uppgift vara hemlig på det ena stället och offentlig på det andra? Och varför skall skaderekvisitet, som måste till för att man skall kunna vägra lämna ut uppgiften, vara ett annat på det ena stället än på det andra? Det är sådant som så uppenbart framgår, när man läser de här lagtexterna. Varför har ni inte sett till att göra dessa bestämmelser likformiga? Inte kan ni väl tycka att det är särskilt bra att man har motstridiga och olika bestämmelser på olika ställen i förvaltningen? Ni måste väl ändå inse att det krånglar till och försvårar det hela för medborgarna. Det försvårar också rättstillämpningen. Det borde just ett konstitutionsutskott ha observerat. Konstitutionsutskottet är ju till bl.a. för att observera sådana här saker och korrigera dem. Men det har ni alltså inte gjort. 165 Så till ytterligare en fråga, som jag vill ha svar på — inte bara allmänna utläggningar om att ni är för och vi emot den föreslagna utvidgade sekretessen när det gäller biologiskmedicinska forskningsprojekt. Tycker ni verkligen att när det gäller sådana här etiskt och medicinskt allvarliga saker skall läkemedelsindustrins affärsintressen få lov att förhindra insynen och kontrollen? Det gäller ju dock patienters liv och hälsa och känsliga avgöranden. Uppenbarligen gör ni det, men hur kan ni försvara den inställningen? På vilket sätt är detta försvarligt? Har inte vi inom vpk en mycket riktigare och klokare position, när vi säger att man inte skall ha den typen av sekretess, utan att patienters väl skall gå före affärsintressen? Sist och slutligen: Man kan diskutera i vad mån sekretessen har vidgats eller inte. Det beror litet på hur man ser det, för det är inte bara en fråga om vissa paragrafer som har ändrats eller tillkommit. De ändringar som föreslås i propositionen — det måste Bertil Fiskesjö medge — vidgar sekretessen. Det råder ingen tvekan om att det totala resultatet av propositionen blir minskad offentlighet. Det måste väl ändå medges?
Herr talman! Jörn Svensson brukar anklaga mig för att inte i detalj bemöta de påståenden och förslag som finns i vpk-motionerna. I dag gjorde jag mig mödan att verkligen bemöta dem. Jag tog upp vpk-förslagen punkt för punkt, gick igenom dem och redovisade min och utskottets syn på de olika punkterna. Likväl säger Jörn Svensson att det är jag som kommer med svepande påståenden. Jag förankrade ju hela tiden min genomgång i vpk:s kritik av de enskilda paragraferna. När Jörn Svensson trots det bara framhärdar med sådana här rallarsvingar kan man ju undra om det är någon mening för mig att upprepa vad jag tidigare har sagt. Jörn Svensson sade att jag sätter mig på mina höga hästar. Det får väl också vara något som den sansade åhöraren av debatten eller läsaren av protokollet får avgöra. Jag vill inte påstå att sekretesslagstiftningen är sådan, att man när som helst kan stiga upp i bänken och förklara den yttersta innebörden av varje paragraf i olika tänkta situationer. Det krävs naturligtvis att man får tillfälle att tänka efter litet grand. Jag skall beröra ett par saker som Jörn Svensson tog upp i sitt inlägg. Han frågade: Ställer sig konstitutionsutskottet och därmed riksdagen bakom de uttalanden som statsrådet gör beträffande statistiksekretessen? Jag betonade i mitt tidigare uttalande att det var fråga om en beställning från riksdagen, att regeringen skulle se på dessa frågor och överväga om något ytterligare skulle göras. Regeringen har gjort dessa överväganden och kommit fram till att man inte skall föreslå en ny lagstiftning. Vadi all världen kan det vara för fel att då redovisa detta också i proposition till riksdagen? Det är naturligtvis givet — och det är litet genant att behöva påpeka det — att uttalanden utan samband med lagändringar inte är att betrakta som förarbeten till lagen. Eftersom vpk tar upp denna fråga i sin motion, har utskottet för säkerhets skull markerat denna sin uppfattning på s.8 i betänkandet. Vad gäller de etiska kommittéerna är inte problemet så enkelt som Jörn Nr 28 Svensson gör det. Det är en betydande sekretess i tillverkningsledet. Om inte Onsdagen den denna sekretess följs upp med sekretess också i granskningsledet, kan det få 19 november 1980 till konsekvens att de granskande uppgifterna inte kan fullgöras på ett tillfredsställande sätt. Här är det naturligtvis fråga om en avvägning mellan Ändringar i sekbehovet av öppenhet och behovet av sekretess. Men den avvägningen stöter = retesslagen vi på litet överallt. Om det vore så enkelt som Jörn Svensson gör det till, nämligen att man skall förorda öppenhet överallt, då funnes det över huvud taget inga problem. Behovet av sekretess för att skyddat.ex. den enskildes integritet står ofta i motsatsställning till det legitima behovet av öppenhet i samhället för att främja och stimulera den allmänna debatten. För att inga missförstånd skall uppstå vill jag erinra om vad jag underströk mycket starkt, när vi förde debatten om den ursprungliga sekretesslagen, nämligen att det är öppenheten som alltid skall vara given och självklar, medan inskränkningarna, begränsningarna och sekretessen särskilt skall motiveras.

Herr talman! Vissa punkter har blivit något klarare. Beträffande de biologiskt-medicinska forskningsprojekten har Bertil Fiskesjö nu klart och tydligt svarat att han ger ett försteg åt läkemedelsindustrins intressen. Han tycker det är riktigt att sekretessen utvidgas för att skydda dem. Han avslöjar omedvetet hur förhållandena är på detta område, när han säger att läkemedelsindustrin, om den inte får ägna sig åt större hemlighetsfullhet, inte vill släppa in de speciella granskarna i sin verksamhet. Detta är ett tal så gott som något för att man helt vill förändra maktförhållandena inom läkemedelsindustrin. Här har vi alltså klart och tydligt fått belagt att konstitutionsutskottet viker sig för läkemedelsindustrins profitintressen och går den till handa med en ökad sekretess när den så vill. Det är konsekvensen. Jag har emellertid också ställt en del andra frågor, vilka jag fortfarande inte har fått besvarade. Det är sant, som Bertil Fiskesjö själv säger, att han har tagit upp dessa frågor här. Men det har han gjort i den formen att han har redovisat utskottets och vpk:s syn. Det är inte en sådan redovisning jag har begärt, för jag vet ju var den ene och den andre står. Beträffande 9 kap. 20 och 21 §§ har jag ställt frågan varför ni har låtit det vara olika bestämmelser för sekretessens stränghet och skaderekvisitets stränghet när det gäller handlingar i jämställdhetsärenden, beroende på var de handläggs? Varför skall en uppgift som är offentlig i domstol vara sekretessbelagd hos jämställdhetsombudsmannen? Och varför skall skaderekvisitet vara ett annat på det ena stället jämfört med vad det är på det andra? Observerar ni inte sådant under ert arbete? Kan ni godta en sådan sak? För det första blir ju en lagstiftning meningslös om den innehåller sådana motsättningar. För det andra blir det krångligt och svårt att hitta ut och in i den. För det tredje gagnas icke offentlighetsprincipen av ständigt växlande regler, då naturligtvis tillämpningsproblemen blir fler. Jag upprepar min 167 fråga på den punkten: Varför har ni godtagit helt olika förhållanden i jämställdhetsärenden, beroende på om uppgifterna finns på den ena myndigheten eller på den andra myndigheten? Så till frågan om statsrådens privata värderingar av olika ting. Har man i något sammanhang begärt att få en redovisning av en viss problematik, på det sätt som Bertil Fiskesjö nämnde, är det naturligtvis inte orimligt att statsrådet i ett lämpligt sammanhang gör en sådan redovisning. Men det är inte detta som det formella problemet gäller här, utan det är: Vad ställer riksdagen sig bakom, när den beslutar godkänna propositionen, om riksdagen nu gör det? Min fråga till Bertil Fiskesjö är ju: Om nu statsrådet avger sin värdering av frågan om eventuellt utvidgad statistiksekretess, har ni i konstitutionsutskottet samma syn på detta som han? Det är intressant, för vad han säger är ju att om sådana uppgifter som faller under statistiksekretessen, t.ex. för domstolars handläggning, begärs fram i större utsträckning än nu, då kan det bli aktuellt med en strängare sekretess. Det tycker jag är en slutsats som konstitutionsutskottet och riksdagen inte utan vidare skall ställa sig bakom. Min fråga är alltså fortfarande: Delar ni hans värdering eller inte? Jag opponerar inte mot att han gör den värderingen, även om jag tycker att det är litet lustigt att han gör det i en proposition där han inte har någonting i övrigt att föreslå om den saken. Propositionen innefattar alltså helt olika typer av texter, så att man inte riktigt vet vad riksdagen har beslutat och inte beslutat. Men låt det problemet vara så länge. Jag ställer bara den raka frågan: Överensstämmer Bertil Fiskesjös mening med statsrådet Petris? Eller har Bertil Fiskesjö en annan mening? Om han har en annan mening än statsrådet Petri och kanske tycker att statsrådet går litet väl hårt fram mot domstolarnas krav på att få fram uppgifter i framtiden, har Bertil Fiskesjö i så fall lyckats dölja denna sin mening med stor framgång, för den framskymtar inte någonstans i betänkandet eller i hans anförande. Slutligen till frågan om sekretessområdet och offentligheten — kampen mellan sekretess och offentlighet, så att säga. Utgången av den beror inte så mycket på hur många lagar och paragrafer som går åt det ena hållet eller åt det andra, utan den beror i väldigt hög grad på hur huvudmassan av uppgifter vid offentliga myndigheter förändras. Nu vet vi sedan många år att det sker en väldig tillväxt av antalet uppgifter. Följaktligen betyder det att det också förekommer en avsevärd tillväxt i fråga om antalet sekretessbelagda uppgifter. Det handlar om myndigheter som expanderar och som jobbar på sådana områden. Ta t.ex. försäkringskassorna! Enligt den nya sekretessförordning som regeringen nyligen gav ut behöver allt underlagsmaterial hos försäkringskassorna inte ens registreras. Det är fullständigt oåtkomligt. Det ligger utanför offentlighetsprincipens tillämpning, och jag frågar: Är det en tillfredsställande tendens?
Nr 28 Herr talman! Bara ett par synpunkter. Onsdagen den Det är klart att det avgörande måste vara om det finns rimliga 19 november 1980 sekretessgrunder eller ej. Det är detta man måste ta ställning till. Om sedan en verksamhet som man av sakliga skäl anser skall vara sekretessbelagd Ändringar i sekexpanderar, kan man naturligtvis pröva frågan om man möjligen har tagit fel retesslagen vad gäller sekretessgrunderna, men själva tillväxten är annars inget särskilt skäl för att ändra på bestämmelserna. Sedan kan jag gärna hålla med Jörn Svensson om att vi inte minst genom olika mediatekniker, användningen av datorer osv. har fått nya problem på det här området. De har också varit föremål för utredning. Utredningsmaterial är ute på remiss, och vi får så småningom ta ställning till det också. Jörn Svensson envisas med att fråga om utskottet ställer sig bakom ett uttalande av föredragande statsrådet. Uppriktigt talat förstår jag inte vad han avser med den envisheten. Kanske är det för att dölja att han egentligen inte på någon punkt haft någonting att invända mot min redovisning av de frågor som vpk tagit upp i sin motion. Jörn Svensson, som läser många propositioner, vet säkert att det ideligen förekommer att ett statsråd i anslutning till en fråga gör allmänna reflexioner och säger: Nu har vi den här lagstiftningen, och vi får se hur den verkar — det kan bli anledning att ompröva den när vi får större erfarenhet av den osv. Och det kan det naturligtvis bli. Vad riksdagen ställer sig bakom genom sitt beslut här i dag om man följer utskottsmajoriteten är, när det gäller statistiksekretessen, den lagstiftning som gäller och ingenting annat. Är det så att regeringen kommer på att man vill föreslå riksdagen en förändring av den lagstiftningen, får man bekväma sig till att lägga fram en ny proposition. Sedan får vi diskutera den och ta ställning när den dagen kommer.

Herr talman! Det är märkligt vad det skall vara svårt för ordföranden i konstitutionsutskottet att uttala någon politisk mening i en väsentlig fråga på offentlighetsområdet som hör till utskottets kanske viktigaste uppgifter att vårda. Om ett statsråd i en proposition som ni behandlar gör värderingen att han, om uppgifter av ett visst slag begärs fram i större utsträckning av domstolarna, kan tänka sig att ta det som utgångspunkt för att skärpa sekretessen för de uppgifterna — då kan väl ändå konstitutionsutskottets ordförande ha någon mening om detta? Han har väl någon mening om huruvida en sådan slutsats som statsrådet Petri drar är bra eller dålig? Han har väl någon uppfattning om var han står i sakfrågan? Eller skall statsrådet Petris värdering bara få passera opåtalad? Jag tycker att statsrådets Petris värdering är oroande och felaktig. Under alla omständigheter skall man försöka att ha någon uppfattning om den. Vi skall ju ändå bevaka och vårda så att grundlagsprinciperna inte onödigtvis inskränks genom tillämpningen. 169 Hur ser ni på det här? Ni har väl någon åsikt i frågan? Ni har väl diskuterat den eller bytt några ord om den? Så återkommer jag än en gång till den fortfarande obesvarade frågan om 20 och 21 §§ i 9 kap. Varför skall uppgifter i jämställdhetsärenden vara underkastade olika sekretessregler och skaderekvisit beroende på om de förekommer på den ena myndigheten eller den andra? Varför har ni släppt igenom det förslaget? Hur kommer det sig att ni godkänt det? Finns det något hemligt övervägande bakom, som vi vanliga, fåkunniga ickejurister inte förstår oss på? Vad gäller det? Även här har väl Bertil Fiskesjö någon mening? Sedan till frågan om sekretessproblemet och offentlighetsprincipens utvecklingi största allmänhet och tendenserna där. Jag tror att man kan få en lekmannamässig men samtidigt lärorik bild av det hela om man läser regeringens nya sekretessförordning, utfärdad den 19 juni 1980. Där räknas det nämligen upp en mängd intressanta ting. Alla kan se vilka väldiga massor av sakuppgifter på förvaltningarna, vilken ofantlig mängd material inom stora sektorer av samhället som inte ens behöver diarieföras eller registreras och som alltså är undandragen offentlighetsprincipens taktik. Om man sedan ser efter hur mycket som är sekretessbelagt, finner man att det i inte mindre än 93 punkter uppräknas uppgifter på de mest skilda områden — nästan alla områden som en medborgare kommer i beröring med — där det råder omfattande sekretess. Då måste vi väl ändå ställa oss frågan: Behöver vi all denna sekretess? Att sekretess behövs och att vissa former av sekretess t.o.m. är angelägna — när det gäller enskilda människors personliga förhållanden och skydd för personlig integritet — är vi från vpk:s sida de första att erkänna. Där har vi i regel inte, eller aldrig, opponerat oss. Men det finns andra former av sekretess som bara är till för att myndigheterna skall slippa lämna ut bandlingar eller som är till för att ge skydd åt speciella affärsintressen, som man tycker är så viktiga att man inte skall släppa fram några andra medborgare till material där sådana uppgifter finns. Slutligen har vi den mycket oroande praxis som har utvecklat sig när det gäller datalagrade uppgifter. Där har ju riksdagen från början sagt att övergången till datasystem skall ske så, att man försöker vidga allmänhetens insyn och kontroll. Man skall alltså använda datortekniken på sådant sätt att offentlighetsprincipen gagnas, dvs. så att medborgarnas insyn och kontroll underlättas. Men här har vi gång på gång — senast i debatten om sekretesslagen — kunnat konstatera att så inte sker, utan att datorerna i själva verket används på ett sådant sätt att det vidgar sekretessen och ökar svåråtkomligheten för medborgarna, vilket egentligen strider mot grundlagen. Det märkliga är att när man då tar upp en sådan fråga i samband med behandlingen av sekretesslagstiftningen, där det ju fanns ett helt kapitel som behandlade handlings offentlighet, så visar det sig att konstitutionsutskottet inte ens har funderat över detta, utan väntar på vad en utredning skall Nr 28 komma med. Men denna utveckling har ju pågått väldigt länge, och det är Onsdagen den märkligt att det ansvariga utskottet aldrig har kommit på det, aldrig har 19 november 1980 skaffat sig en bild av vad som händer ute på förvaltningarna. Och det säger | inte någonting ens när statsrådet Petri, i samband med att han redogör för Vissa kyrkliga | förhållandena inom vissa områden, erkänner att man f. n. inte har det ordnat frågor så att allmänheten kan utöva sina författningsenliga rättigheter på det område han berör i den här propositionen. Men då är det väl ändå dags att reagera och se om utvecklingen inte håller på att springa förbi oss på det här området. Det är konstitutionsutskottets passivitet, brist på initiativ och brist på insikt i den problematik som håller på att utvecklas som oroar oss inom vpk, för med en sådan passivitet vet man ju inte riktigt vilka tendenser som kan drabba samhället i framtiden.

Herr talman! Tillsammans med Marianne Wahlberg har jag väckt en motion om de svårigheter som hänger samman med begravning av invandrare. Det är nämligen ett tilltagande problem i vårt land. På grund av invandringen har vi fått ett stort antal fftämmande trossamfund, som ofta vart och ett har sina speciella behov och önskemål i samband med begravningar. Religionssociologiska institutet i Stockholm har kartlagt de olika trossamfunden och deras olika behov beträffande t.ex. gravdjup, tvagning, ceremonier och begravningsplats. Som tidigare ledamot av invandrarnämnden och kyrkogårdsnämnden i Stockholm kom jag ofta i kontakt med de problem som hänger samman med begravning av invandrare. Det finns f. n. ingen regional myndighet som kan ta ansvar för begravning av främmande trosbekännare, och man har t.o.m. på några orter kunnat skönja ett visst motstånd från församlingarna att ombesörja sådana | begravningar. Det är ju de enskilda församlingarna som nu har ansvaret, men de saknar i stor utsträckning resurser att klara detta ansvar. Därför behövs det en långsiktig planering på det här området. En invandrare med främmande religion kan råka ut för att ej få gravplats till en anhörig som avlidit. Begravningen måste kanske ske på en helt annan | plats i landet, långt borta från släkten. För muslimer t.ex. finns f.n. begravningsplatser endast i Stockholm och Malmö. Muslimerna kan 171 nämligen ej tillåta att en anhörig begravs i vigd jord, och att genomföra begravningsceremonierna i ett kyrkorum som har kristna symboler är för dem stötande. Detta kommer att bli ett växande problem, då antalet muslimer i vårt land har ökat kraftigt de senaste åren och f. n. är omkring 36 000. Hemtransporter av avlidna till andra länder vållar också kommuner och kyrkliga förvaltningar stora svårigheter och orsakar dessutom stora kostnader för samhället och för den enskilde. Man borde därför överväga om inte staten skulle kunna bidraga ekonomiskt när det gäller vissa invandrarbegravningar, eftersom det är staten som är ansvarig för invandringen. Medelåldern för invandrarna är f. n. visserligen ganska låg. Men om några år måste samhället ha en färdig plan för hur denna för invandrarna så viktiga fråga skall kunna lösas tillfredsställande för alla parter. Men redan i dag är det ett aktuellt problem på många orter, som är stora invandrarkommuner. Vi har nämligen ca 8 500 invandrare som är över 65 år. Vår motion har varit på remiss bl.a. till invandrarverket, som ställer sig positivt till motionen. Man säger bl.a. i sitt utlåtande att det kommer flyktingar till vårt land från allt avlägsnare länder och att detta kräver ökad uppmärksamhet vid planeringen för framtiden. Även Svenska kyrkans församlingsoch pastoratsförbund tillstyrker motionen. Glädjande nog föreslår också konstitutionsutskottet att frågan utreds. Det råder dock ovisshet om huruvida den nu pågående utredningen om begravningsväsendet, som tillsattes i fjol av dåvarande kommunministern Bertil Hansson, hinner behandla den här frågan. Motionen är ju uppskjuten från vårsessionen. Eftersom utredningen om begravningsväsendet tydligen snart är klar, kan väl denna utredning inte heller få några tilläggsdirektiv. Möjligen kan frågan — eventuellt med tilläggsdirektiv — hänskjutas till den nyligen tillsatta kommittén för översyn av frågor rörande invandringen och invandrarnas situation. Jag förutsätter att regeringen ser till att frågan utreds fortast möjligt, och ansvaret för detta vilar väl på invandraroch kommunministrarna. Herr talman! Eftersom vi motionärer fått vår motion tillstyrkt är jag naturligtvis nöjd med svaret och yrkar bifall till konstitutionsutskottets hemställan i betänkande nr 5.

Herr talman! I konstitutionsutskottets betänkande nr 5 för innevarande riksmöte behandlas vissa kyrkliga frågor. Bland dessa frågor finns också den som tas upp i vpk-motionen 1979/80:769. Frågan gäller den svenska statskyrkans skiljande från staten. I motionen yrkas att riksdagen begär hos regeringen att ett förslag om kyrkans skiljande från staten skyndsamt framläggs. Utskottet föreslår riksdagen att avslå motionen. Den fråga som tas upp i motionen är ju en mycket gammal fråga, som vid åtskilliga tillfällen och i olika sammanhang varit föremål för behandling både iutredningar och i riksdagen. Historik över kyrka-stat-frågan i Sverige avstår jag från i detta anförande — jag har tänkt att det inte skulle bli så långt. Jag hänvisar där till redogörelsen i det nu föreliggande utskottsbetänkandet och Nr 28 betänkandena från föregående år. Beträffande vår motivering för kravet för Onsdagen den kyrkans skiljande från staten vill jag dels hänvisa till vad vi säger i motionen, 19 november 1980 dels vill jag därutöver ge några egna synpunkter. Som jag ser det, är kopplingen kyrka-stat i Sverige en företeelse som Vissa kyrkliga historiskt uppkom i samband med att Sverige bröt med den katolska kyrkan frågor och bildade en evangelisk-luthersk nationell kyrka. I det sammanhanget såg den dåvarande statsmakten en möjlighet att till staten överföra stora delar av den egendom som låg under den katolska kyrkan och utanför statens kontroll. Man såg också en möjlighet för statsmakten att använda sig av kyrkan i nationellt politiska syften. Statskyrkan blev ett hjälpmedel för kungen och statsmakten att söka samla nationen mot förmenta yttre fiender till riket, och den blev ett medel för statsmakten att utöva en effektiv inre social kontroll över folket. | Särskilt viktig blev denna funktion i ofärdstider, då rikets centrala ledning krävde stora ekonomiska uppoffringar, ja, liv och blod av rikets medborgare. Det gällde att motivera folket att göra dessa uppoffringar under ledning av en ofta enväldig kung bakom vilken stod en liten men härskande och privilegierad klass. Denna motivation förankrades givetvis effektivare om folket ingavs den övertygelsen att kungen och överheten var av Gud, och vad de än gjorde så skedde det i den allsmäktiges namn. En naturlig förlängning av denna statskyrkans samhälleliga funktion var att denna kyrka ensam förbehöll sig rätten att uttolka den heliga skrift. Försök av lekmän i den riktningen, och då i synnerhet försök att bilda | frikyrkliga rörelser, var olagliga och underkastade lagens sanktion. Inslag i den sociala kontrollfunktionen var dels uppsikten över att folk i det svenska agrarsamhället gick till kyrkan, dels de årligen återkommande så kallade husförhören som var kopplade till dåtidens folkbokföring och flyttningsanmälan. Statskyrkan hade också sin förlängning in i den sedan 1842 obligatoriska folkskolan i Sverige. Kyrkoherden var ända in på 1930-talet en självskriven ordförande i skolråden. Fram till det s.k. demokratiska genombrottet efter det andra världskriget ingick utanläxor i doktor Martin Luthers lilla katekes som en viktig och av de mera tröglärda eleverna fruktad del av undervisningen i den svenska folkskolan. I denna av den svenska statskyrkan sanktionerade skrift utlades i klartext att föräldrar och herrar var av Gud och att ifrågasätta dem eller sätta sig upp mot dem var att trotsa den allsmäktige. Men det svenska samhället har förändrats. Agrarsamhället har ersatts av ett samhälle där bara omkring var tjugonde yrkesverksam får sin bärgning direkt från jordbruket. Statskyrkans sociala kontrollfunktion är sedan länge bruten och existerar knappast längre. Allra tidigast bröts statskyrkans ensamrätt att uttolka den heliga skrift, och rätten att bilda frikyrkliga församlingar accepterades av statsmakten. Statskyrkans direkta inflytande över skolan har också avvecklats. Vad som finns kvar är en statskyrka till vilken man inte söker medlemskap genom att man har kommit till tro utan till 173 vilken man föds. — I debatten om kollektivanslutningen tidigare i dag talades det också om hur man kom med i kyrkan. Ekonomiskt står statskyrkan i en särställning till andra trossamfund genom att den har beskattningsrätt. Den har också kvar folkbokföringen, en verksamhet som knappast kan anses ha med religion att göra. Kvar hos kyrkan är också begravningsväsendet, som visserligen anses ha religiös anknytning — och har det inom alla religioner — men som också kan ha en icke religiös utformning i de fall då de som har avlidit har uttryckt en vilja härom medan de levde. Herr talman! Som vi säger i vår motion syftar vårt krav på kyrkans skiljande från staten till att skapa jämlika förhållanden mellan olika trossamfund och inte till att tillfoga något samfund, inte heller svenska kyrkan, någon skada. Beträffande de praktiska arrangemangen i samband med skiljandet från staten är det regeringens uppgift att komma med förslag. Kan vi inte ansluta oss till de förslagen när de föreligger, återkommer vi. Vad det i dag handlar om är ett riksdagens ställningstagande till själva principfrågan. Ett sådant ställningstagande kan, som vi ser det, göras utan att pågående utredningar avvaktas. Därför yrkar jag bifall till motionen 1979/80:769.

Herr talman! I det betänkande som vi nu behandlar har utskottet valt att sammanföra en rad kyrkliga spörsmål och behandla dem i ett sammanhang. Vi kan konstatera att det är ärenden som sammanhänger med principfrågan om relationerna stat-kyrka, angelägenheter av kyrkolagskaraktär samt spörsmål av annan karaktär. Jag kommer här att bara uppehålla mig vid kyrka-stat-frågan, och när det gäller dess nuvarande läge vill jag hänvisa till den utförliga redovisning som har lämnats i betänkandet. Efter 1979 års kyrkomöte utreds frågor om kyrkomötets ställning, befogenheter och sammansättning, om folkbokföringen och om begravningsverksamheten. Kyrkomötets utredningsnämnd har också utarbetat ett material som är avsett att läggas fram till nästa kyrkomöte. Det utredningsarbete som jag nämner har ansetts vara nödvändigt att utföra för att kyrka-stat-frågan skall kunna föras vidare. Utskottet anför att detta utredningsarbete enligt vad utskottet har erfarit är inne i sitt slutskede, varför riksdagen inte nu bör ta ställning i sak — ett ställningstagande redan nu skulle dessutom slå undan grunden för den strävan som funnits i kyrka-stat-frågan ända sedan 1950-talet, nämligen att nå samlande och breda lösningar. Beträffande spörsmålen om översyn av lagen om prästval och om val av kyrkvärd och frågor som hör samman med begravning av invandrare intar utskottet en mycket positiv ställning till vad motionärerna har anfört. Å utskottets vägnar inkasserar jag den tacksamhet för utskottets behandling av berörda ärenden som Margareta Andrén här framförde. Herr talman!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

Herr talman! Bengt Kindbom sade ungefär detsamma som står i utskottsbetänkandet, nämligen att det inte finns anledning för riksdagen att ta ställning i sak. Men vad som krävs i vår motion är att riksdagen — och det pläderade jag för nyss — skall ta ställning i princip till att skilja kyrkan från staten. Det gör man i och med att man kräver att regeringen skall lägga fram ett förslag i den riktningen så fort det är möjligt att göra det. Det är det vi kräver — ingenting annat. Hilding Johansson sade att utskottet är enigt och att ledamöterna där är färdiga med sina ställningstaganden men att man ville avvakta utredningarna. Jag vill då ställa frågan: Råder det enighet i princip om att kyrkan skall skiljas från staten? I så fall skulle det inte föreligga något hinder för att fatta ett sådant principbeslut redan i dag. Däremot kan man överlämna de praktiska arrangemangen i samband med ett skiljande av kyrkan från staten till regeringen att framlägga förslag om. Det kan vi uppenbarligen inte fatta beslut om i dag, eftersom vi inte har några sådana förslag på bordet. Sedan tog Hilding Johansson upp en trosfrihetsfråga som inte har någon större räckvidd, eftersom den bara rör en enda familj här i landet, nämligen kungafamiljen. Det sägs faktiskt i regeringsformen att den skall omfatta en viss tro, nämligen den evangelisk-lutherska, och inte vilken tro som helst där heller, utan såsom den framläggs i den augsburgska bekännelsen. Det pågår en utredning om att även kungen skall få sin trosfrihet. Jag har absolut ingenting emot, även om jag är republikan, att trosfriheten utsträcks den lilla biten. Men vi vill också ha en jämlikhet mellan trossamfunden, och det får vi om vi godtar förslaget i motionen om att kyrkan i princip skall skiljas från staten.

Herr talman! Inledningsvis lämnar vi i vår motion som handlar om bojkottåtgärder mot Chile en beskrivning från i våras över situationen i Chile. Vi säger att Chile är ett kapitalismens övningsfält. På detta övningsfält testas de mest reaktionära ekonomiska teorier. Det är teorier som har skärpt en orimlig ekonomisk ordning, som för chilenarna har betytt arbetslöshet, hög inflation och för många ren misär. Det var dessa teorier som Svenska akademien ansåg vara värda Nobelpris när den gav det priset till Milton Friedman. Befolkningen i Chile har alltsedan militärkuppen 1973 fått lida svårt under terror, svält, tortyr, förtryck och ”försvinnanden”. Åtskilliga är de chilenska familjer som saknar någon anhörig som har tagits om hand av myndigheterna för att sedan bara försvinna. Många har gjort motstånd. Många har tvingats i exil. Många har kommit till vårt land. Sedan vi skrev detta som inledning till motionen har situationen ytterligare förvärrats. Det är faktiskt glädjande att se att man i utskottets betänkande håller med om detta. Utskottet håller med om att förhållandena i Chile i väsentliga avseenden har förvärrats under året. Rättstryggheten har ytterli Nr 28 om att tortyr förekommer synes vara välgrundade, skriver man i utskotts 19 november 1980 betänkandet. Ingripandena mot den redan tidigare hårt förföljda och kringskurna fackföreningsrörelsen har fortsatt. Många hundra personer togs — Chile råder. För att riktigt kväsa oppositionen och markera sin cyniska inställning till demokratin ordnade juntan på årsdagen av mordet på Salvador Allende en folkomröstning om konstitutionen. Det var en omröstning med ett alternativ, som i praktiken gör Pinochet till diktator i ytterligare 16 år. ”Diktaturen i Chile har under det gångna året uppenbarligen ytterligare befäst sin ställning. Förtrycket har hårdnat. Det finns enligt utskottets mening all anledning för Sverige att vidhålla sitt avståndstagande från regimen både i ord och handling.” När det gäller orden ser det ganska bra ut i årets betänkande, om man jämför med tidigare betänkanden. I ord är man relativt duktig på att ta avstånd. Men var är handlingen, som enligt utskottet också är nödvändig? Jo, utskottet säger att Sverige försöker styra långivning och bidragsgivning inom de internationella organen. Det betyder att Sverige med sin 0,8 90 rösträtt i IDB piper till litet grand. Från regeringshåll har man däremot inte, så vitt jag förstår, några som helst tankar på att utträda ur IDB, speciellt inte sedan SAF och Curt Nicolin nu har talat om att det är oerhört viktigt att vi är kvar i banken. Utskottet hävdar att en bojkottåtgärd inte har någon utsikt att vinna någon internationell efterföljd och att FN:s säkerhetsråd inte kommer att besluta om bindande sanktioner mot Chile. Därför är det ingen idé att vi vidtar några aktioner, och därmed avstyrker utskottet vår motion. Detta är ett uttryck för den vanliga, hållningslösa politiken från regeringshåll, där man kryper bakom åtgärder från andra, aldrig tar ett initiativ till en bojkott eller markering. Det finns flera sådana här frågor på det utrikespolitiska området. Att moderaterna inte tänker lyfta ett finger för att visa solidaritet med Chiles folk kan man begripa. Det är helt logiskt. Det är ingen som väntar sig någonting annat. Men, herr talman, var är socialdemokraterna? Var är socialdemokraternas stolta paroller om solidaritet med Chile? Var är den konkreta handling som borde finnas här? Dessa frågor är berättigade med tanke på allt prat om solidaritet som man får höra av socialdemokraterna ute i landet, bl.a. på kuppdagen den 11 september och den 18 september, då Chile firar nationaldag. Var finns ni? Varför finns det inte någon markering i detta betänkande? Varför finns det inte någon reservation eller ens ett särskilt yttrande? Det är ynkligt. Många företrädare för socialdemokratin talar varmt om sitt samband med chilenska LO, CUT. Socialdemokraterna uppträder också gärna tillsammans med CUT i olika aktioner ute i landet.

Det kunde ni åtminstone ha uttalat er för. Jag bor i Hallstahammar, och där finns det många chilenare. Många är partikamrater till mig, dvs. medlemmar i det chilenska kommunistpartiet och socialistpartiet. Jag sammanträffar ofta med dem och diskuterar situationen i deras hemland, och vi genomför tillsammans olika aktioner för solidaritet. Det gör också socialdemokraterna på orten. Skall jag nu åka hem och tala om för dem att socialdemokraterna i riksdagen struntar i CUT:s begäran om hjälp, att de struntar i vår motion och att de inte tänker lyfta ett finger för att visa sin solidaritet med det chilenska folket? Är det detta besked jag skall lämna? Det vore roligt om jag kunde få svar från socialdemokratin. Herr talman! Jag yrkar bifall till vår motion nr 358.

Herr talman! Förhållandena i Chile har flera gånger tidigare debatterats i kammaren, och när utrikesutskottet har lagt fram sina betänkanden i frågan har det varit ett enigt utskott bakom desamma. Förra året när utrikesutskottet tog ställning till motionerna från vpk om förhållandena i Chile fanns det anledning att se något ljusare på förhållandena därstädes. Därmed är inte sagt att utskottet inte med eftertryck reagerade mot det påtagliga åtsidosättande av de mänskliga rättigheterna i landet, om vilket åtskilliga vittnesbörd fanns. I år har utskottet — Hans Petersson redovisade detta—i sin bakgrundsteckning av förhållandena i Chile inte kunnat göra liknande bedömningar. Tvärtom har vi konstaterat att förhållandena i Chile under det senaste året kraftigt förvärrats. Godtyckliga frihetsberövanden och bortförande av människor till ibland okända och ofta avsides belägna platser tillämpas, och människor kan numera hållas i förvar i upp till 20 dagar utan rättsligt beslut och utan att anklagelse preciseras. Det fackliga arbetet har ytterligare försvårats, och undantagstillstånd råder. Hans Petersson har i övrigt refererat utskottets uppräkning av missförhållanden. När vi nu i ett enhälligt utskottsbetänkande — jag understryker att alla partier i utskottet står bakom det — föreslår att riksdagen skall avslå motion 1979/80:358, innebär det inte att inte utskottet starkt tar avstånd från de övergrepp mot mänskliga rättigheter som förekommer i landet och som också redovisas i bakgrundsteckningen. I motionen yrkas emellertid att Sverige först i världen skall ta initiativ till bojkott mot regimen i Chile och Nr 28 framlägga förslag som stoppar svenska företags kapitalexport till landet samt Onsdagen den i övrigt verka för ett fördömande av Chileregimen i internationella 19 november 1980 sammanhang. Man måste här peka på det motstånd som Sverige alltid gett uttryck för när Chile det gällt bistånd och lån till Chile från internationella organ för att därmed bl.a. minska resursflödet till landet i fråga. Under flera år gavs heller inget lån till Chile från Världsbanken, och det är beklagligt — det säger jag gärna — att vi inte lyckas i våra strävanden att motverka en sådan långivning.

Då kan de göra verkan. Vi har också gjort den bedömningen — nu liksom tidigare — att det är osannolikt att FN:s säkerhetsråd skulle besluta om bindande sanktioner mot Chile. Utskottet har alltså inte härvidlag ändrat sin uppfattning. Så till kravet i motionen om att Sverige i internationella sammanhang skall verka för ett fördömande av Chilejuntan och motarbeta den vid varje tillfälle. Jag relaterade här vårt agerande när det gäller bistånd och lån, men därtill har regeringen åtskilliga gånger och i kraftiga ordalag givit uttryck åt sitt fördömande — och det tycker jag att Hans Petersson skulle erkänna. Alldeles särskilt har detta varit fallet efter den beryktade folkomröstningen om den chilenska konstitutionen. I utskottets betänkande refereras en del av utrikesministerns tal inför den chilenska landsorganisationens utlandskommitté nu i höst. I praktiskt taget alla internationella sammanhang där Chilefrågan kommer upp spelar Sverige en konstruktiv och pådrivande roll för att åstadkomma fördömande — alltså tvärtemot vad Hans Petersson här sade. Låt mig erinra om att för snart två år sedan lade Sverige i FN fram en resolution, vilken sedermera antogs av generalförsamlingen och i vilken Chile uppmanades att på område efter område ändra sin inställning till de mänskliga rättigheterna och åstadkomma andra förhållanden i landet. Resolutionen har inte haft någon verkan, vilket tydligt kom till uttryck bl.a. i samband med folkomröstningen. Vid denna, som säkrat Pinochet praktiskt taget enväldig makt under kanske hela hans livstid, förekom de mest grava brott mot vad som kan karakteriseras som demokratiska val. Kanske visas vårt medlidande med det chilenska folket mest tydligt av de insatser som vårt land gör när det gäller att ta emot de chilenska flyktingarna och på olika sätt agera för att hjälpa dem som är förtryckta i Chile. Utskottet har också redovisat detta i sitt betänkande.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

Herr talman! Jag har fått en upprepning i princip av vad som står i utskottsbetänkandet. Jag sade ju också att detta var en förbättring gentemot 179 den förra behandlingen av vårt krav om bojkott. Nu erkänner man att situationen har förvärrats. De tongångarna har inte hörts under senare delen av 1970-talet. Det är många ord, och kan tyckas vara många handlingar, som Ingrid Sundberg nu refererar. Men var är det konkreta? Vilka är bojkottåtgärderna som begärs av CUT och av Salvador Allende-kommittén, som ju är en socialdemokraternas broderparti närstående organisation? Det konkreta finns inte alls. Det pratas om att man verkar för att förändra i olika internationella sammanhang. Men när vi för debatter om IDB o. d. hörs inte alls de tongångarna. Då skall man fylla på valuta och då skall man vara kvar i IDB. Vi får ju leva ett Herrans liv med handelsministern för att få honom att förstå att detta är en politisk fråga. Från högerns sida ser man det närmast som reklampengar för den svenska industrin, och det vill man inte röra. Det är verkligen fråga om en dubbelbottnad inställning. Jag efterlyser fortfarande ett uttalande från socialdemokraterna. Det vore bra om någon av dem kom fram här och talade om hur de ställer sig till dessa frågor.
Herr talman! Utrikesutskottet fattar sina beslut, och när besluten är eniga står samtliga partier bakom dem. Sverige måste ha en fast utrikespolitik, och till en fast utrikespolitik hör att det finns kontinuitet. Vi har regler, som delvis har tillkommit genom praxis men som finns uttalade, inte minst från utrikesutskottets och därmed riksdagens sida. Som grund för svenska bojkottåtgärder skall ligga beslut i FN:s säkerhetsråd. Avsteg från den principen har gjorts en enda gång, och då fastslog också riksdagen att det var ett unikt tillfälle. Jag skall kanske säga till Hans Petersson att krav på bojkottåtgärder kommer inte bara från vänsterpartiet kommunisterna i riksdagen. De kommer från olika organisationer — och från vpk — också när det gäller andra länder och andra missförhållanden ute i världen. Vi har våra principer, och jag har redogjort för dem. Herr talman! I övrigt ber jag att få hänvisa till de anföranden som har hållits i den här frågan tidigare, under andra sessioner.
Herr talman! Som jag inledningsvis sade vet jag ungefär var moderaterna och den borgerliga regeringen står i den här frågan, och det har jag fått ytterligare bekräftat. Eftersom ingen ytterligare har begärt ordet får alltså Ingrid Sundberg från moderaterna vara talesman för socialdemokraterna. Det är anmärkningsvärt att de inte själva har en röst i den här frågan utan kryper bakom den borgerliga regeringens vanliga passivitet.

Herr talman! Jag skall inte hålla något längre begravningstal över motion nr 476, som avstyrkts av utrikesutskottet i det föreliggande betänkandet. Motionen behandlar spridandet av kristen litteratur i Sovjetunionen. Vi har i år framställt samma motionsyrkande som vi fört fram de senaste tre fyra åren, nämligen att riksdagen hos regeringen hemställer om åtgärder för att förmå FN att verka för att ge Sovjetunionens medborgare tillgång till biblar och kristen litteratur. På grund av att utskottet är enigt är det inte lönt att plädera mer ingående i frågan. Jag har emellertid begärt ordet, herr talman, för att till protokollet läsa in några meningar i utskottets skrivning, som jag tycker på ett korrekt sätt beskriver den situation som råder i Sovjet. Utskottet anför följande: ”Sovjetunionens författning garanterar medborgarna religionsfrihet. Samtidigt heter det i författningen att utövandet av denna rättighet inte får inkräkta på samhällets intressen. Denna bestämmelse avspeglar ett fundamentalt drag i det sovjetiska statsskicket, nämligen att ingen kraft — politisk, religiös eller kulturell — tillåts konkurrera med det kommunistiska partiet, som har monopol på all väsentlig åsiktsbildning. Detta är i själva verket en grundprincip för det sovjetiska samhället. Om systemet inte medger fri opinionsbildning är det beklagligtvis följdriktigt att makthavarna anser sig behöva sätta gränser för tillförseln av litteratur som kan användas för en sådan opinionsbildning.” Det är klara verba, herr talman! Det är en talande beskrivning över det människoförtryck som råder i en förkastlig diktaturstat. Jag tycker det är synd att utskottet med en så utomordentligt stark skrivning ändå inte har kunnat tillstyrka denna motion. Jag framförde också dessa synpunkter vid utskottsbehandlingen av motionen. Man jag är tacksam för den mycket starka skrivning som jag nu har läst in till protokollet och återkommer, herr talman, till den här frågan nästa år, om jag är kvar i riksdagen då.

Herr talman! Den motion som nu är föremål för behandling gäller svenskt erkännande av Demokratiska sahariska arabrepubliken samt att Sverige i FN verkar för organisationens erkännande av nämnda arabrepublik. Tre eller fyra år har denna fråga varit uppe i riksdagen, och vid varje tillfälle är det vpk som aktualiserat den. De argument för ett erkännande som vi redovisat är fortfarande lika aktuella och har dessutom förstärkts sedan riksdagen diskuterade frågan för ett år sedan. I december 1979 hade Demokratiska sahariska arabrepubliken erkänts av 34 länder. I dag är det 43 länder som har erkänt republiken. Men fortfarande saknas Sverige bland dessa länder. Utskottet redovisar i dag som tidigare de principer som skall gälla för att erkänna ett land. Vi från vpk anser att dessa principer är tillämpliga i det nu aktuella fallet. POLISARIO behärskar nio tiondelar av Västsaharas territorium. Utskottet säger att stridigheterna måste få ett slut och en fredlig lösning åstadkommas. Ett svenskt erkännande av Demokratiska sahariska arabrepubliken kan påskynda detta. Jag skall inte, herr talman, förlänga debatten och upprepa tidigare starka argument för ett erkännande. De argumenten finns dokumenterade i riksdagens protokoll från 1979, 1978 och 1977. Jag yrkar bifall till motion 181.

Herr talman! Det västsahariska folkets långa kamp förtjänar faktiskt också ett svenskt erkännande, Sture Korpås. Jag sade tidigare att ett sådant erkännande skulle påskynda det som vi alla önskar, nämligen att få ett slut på stridigheterna. Jag tror att ett svenskt erkännande skulle bidra till att förkorta det lidande som det västsahariska folket nu utsätts för. Sture Korpås säger att Sverige har vissa principer när det gäller erkännande av en stat. Nu får man inte driva de principerna in absurdum. Ett faktum är — det kan inte ens utrikesutskottet förneka — att POLISARIO, som företräder det västsahariska folket, behärskar nio tiondelar av Västsahara. På tal om principerna måste jag påminna Sture Korpås om hur det var med Belgiska Kongo, det nuvarande Zaire, i början av 1960-talet. I det fallet kom det svenska erkännandet ganska snabbt, trots att den regim man erkände faktiskt inte hade kontroll över hela Belgiska Kongo. Men snabbheten i erkännandet den gången kanske berodde på att det gällde en konservativ regim som fanns i landet men som inte hade kontroll över hela territoriet. I Västsahara är det fråga om en progressiv regim, och då går det trögt — det tar genast längre tid att erkänna en sådan regim.